Fru talman! Varför ska vi åka på it-dagar, SETT-mässor och lära oss om digitala verktyg när lagen ändå begränsar våra möjligheter att fullt ut använda den digitala tekniken? Den frågan fick jag av en rektor i en Norrlandskommun. Frågan sammanfattar och problematiserar väl det vi ska diskutera i dag, möjligheten att utnyttja tekniken för fjärrundervisning.Lapplands gymnasium, som är ett kommunalt samarbete mellan kommunerna Pajala, Gällivare, Kiruna och Jokkmokk, har ett upptagningsområde som motsvarar 1,5 gånger Schweiz yta. Här var man tidigt ute med att använda den it-teknik som kom för 10-20 år sedan och började att på olika sätt erbjuda fjärrundervisning i olika ämnen och former. Tekniken, infrastrukturen och kunnandet är i dag ordentligt upparbetat, och totalt är nio gymnasieprogram och elva ämnen beroende av samarbete med någon form av distansteknik. Det handlar bland annat om teoridelarna i vård och omsorgsprogrammet, programmering och matematik, för att nämna några.Det har lett till att dessa kommuner kan erbjuda sina elever långt fler kurser och program än om möjligheten till fjärrundervisning inte hade funnits. Men det har också betytt en möjlighet för kommunerna att bredda och klara rekryteringen exempelvis till äldreomsorgen, för den bistra verkligheten är att den som en gång flyttat från orten för att börja på gymnasiet sällan flyttar tillbaka.Lika stort och avlångt som Sverige är lika mycket varierar befolkningssammansättningen i våra kommuner. I Stockholm växer befolkningen med en busslast varje vecka och det är svårt att hitta bostäder, medan befolkningen i Jokkmokk, Pajala, Arjeplog och Gällivare minskar. Dessutom är avstånden mycket större, och det finns inte samma möjligheter att förflytta sig med hjälp av kollektivtrafik som det finns i storstadsområdena.Fru talman! Det faktum att vårt land ser olika ut och har olika förutsättningar ställer stora krav på såväl den nationella som den lokala politiken. När vi i Stockholmsområdet har stora utmaningar att hinna bygga skolor i tillräckligt snabb takt står stora delar av Sverige inför det svåra beslutet att behöva stänga skolor. Därför har vi i kammaren en del val som vi måste göra. Antingen gör vi ingenting och hjälper därmed till att försvåra för kommuner att genomföra ett av deras mest grundläggande uppdrag, att tillhandahålla undervisning, eller så ser vi till att hitta lösningar som säkerställer att alla elever, från norr till söder, får en likvärdig utbildning med hög kvalitet.Det såg den dåvarande alliansregeringen redan 2011, då man beslutade att utreda möjligheterna till fjärr och distansundervisning; området har varit oreglerat fram till i dag. Jag vill vara ödmjuk och säga att vi nog inte riktigt hade hela bilden klar för oss. För att utöka möjligheterna till fjärrundervisning har vi i Alliansen därför lagt fram ytterligare tre förslag i vår följdmotion.Två av förslagen, att säkerställa att även kommunala skolor ska kunna lägga fjärrundervisning på entreprenad och att göra en utvärdering av hur lagändringen påverkar skolornas incitament till att anställa behöriga lärare, stöds av både Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det välkomnar vi.Men i det tredje förslaget går vi isär. Det handlar egentligen mindre om sakfrågan och mer om att allianspartierna ser hela Sverige. Vi har valt en mindre restriktiv väg och föreslår att fjärrundervisning ska bli tillåtet i fler ämnen än endast moderna språk och modersmålsundervisning så länge läraren är behörig. Det föreslår vi eftersom fjärrundervisning i fler ämnen kan vara den räddning som möjliggör för glesbefolkade kommuner att fortsätta att hålla sina skolor öppna.Så är fallet i exempelvis Pajala kommun, som jag besökt och som faktiskt förekom i ett TV4-reportage i går. Där använder man fjärrundervisning i framför allt moderna språk och modersmål. I realiteten kan en F-9-skola ha så få som trettiotalet elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Visserligen har kommunen fortfarande kostnaderna för lokalerna, men för Pajala innebär fjärrundervisning att det är möjligt att ha behöriga lärare i fler ämnen och kommunen tvingas inte stänga skolorna ute på landsbygden.Nu går förvisso Socialdemokraterna och Miljöpartiet med på att starta en försöksverksamhet med fjärrundervisning i fler ämnen. Det är bra, men det räcker inte. Verkligheten ute i kommunerna kräver att vi hittar långsiktiga och juridiskt hållbara lösningar på det här området. Politiken ska inte hindra och försvåra användningen av modern teknik utan underlätta för kreativa lärare och rektorer att hitta nya lösningar för att säkerställa att alla elever får den undervisning de har rätt till. Fru talman! Tekniken och pedagogiken finns och har använts i många år tack vare kommuner som har varit duktiga på att hitta lösningar på problemen, givet sina olika förutsättningar. Det är egentligen inte en fråga om fjärrundervisningens vara eller icke vara. Det är en fråga om att göra det möjligt för alla kommuner att erbjuda sina skolelever en bra skolgång med undervisning av behöriga lärare. Men så ser det inte ut i dag. På grund av att lagstiftningen och verkligheten inte går hand i hand sker fjärrundervisningen i skymundan, oreglerat och utan möjligheter till uppföljning, utvärdering och förbättringar.Därför är jag i dag glad och stolt över att Alliansen har lagt fram detta förslag, som skapar förutsättningar för alla kommuner att uppfylla ett av sina viktigaste uppdrag: att ge alla elever tillgång till en likvärdig skola med hög kvalitet. Men i lika hög grad är jag bekymrad över regeringens ointresse för att lösa denna fråga. Jag är glad över de skrivningar angående försöksverksamhet med fjärrundervisning på entreprenad som kommit till stånd tack vare Alliansens motion. Detta ger möjligheter för inte minst mindre kommuner på landsbygden att samarbeta med större kommuner med tillgång till de behöriga lärare som den egna kommunen saknar. På sikt hoppas jag att de utredningar som nu kommer till tack vare Alliansens motion i frågan kommer att leda till att vi kan hitta ett permanent regelverk som öppnar för fler möjligheter att använda it för att säkerställa alla elevers rätt till undervisning.Mitt svar till rektorn är att de ska fortsätta att delta i it-mässor och konferenser för att lära sig mer om hur de kan använda digitala verktyg i undervisningen. Jag och mina allianskolleger vill möjliggöra för dem att fullt ut använda den teknik som är så självklar för alla oss andra att använda.

Fru talman! Det är väl självklart att alla barn har rätt till likvärdig utbildning av hög kvalitet och med hög tillgänglighet och att detta ska gälla i hela landet. Därför är både den proposition som nu ligger på riksdagens bord och det betänkande som utbildningsutskottet arbetat fram efterlängtade och viktiga.Alla barn har rätt att nå så långt som möjligt utifrån sin potential. Den allra viktigaste faktorn är nog kompetenta och engagerade lärare. Hur gör vi det möjligt att så många barn som möjligt - ja, alla barn - får tillgång till det?Vi diskuterar och debatterar i dag fjärrundervisning i den svenska skolan. Vi definierar nu detta i skollagen. Det kallas för en ny teknik och så vidare, men det är faktiskt en teknik som funnits relativt länge. Den har utvecklats över tid. Eftersom detta varit oreglerat har man dock inte följt upp verksamheten på samma sätt. Det kan man tycka är olyckligt.I en utvärdering pekas på att allt inte har hållit tillräcklig kvalitet. Det får givetvis inte vara så att utbildningen inte håller tillräckligt hög kvalitet. Men det betyder inte att man ska snäva in och begränsa möjligheterna alltför mycket när det handlar om att använda den nya tekniken och använda arbetssätt som man har utformat.Man beskriver i dokumentet från regeringen att det har vuxit fram en flora av olika sätt att använda den här tekniken. Det tror jag är bra. Däremot säger man att det inte har funnits någon forskning som följt det hela. Det är klart att utbildningen och dess arbetsformer på olika sätt ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men låt oss då verkligen lyssna på den beprövade erfarenhet som finns på så många håll i Sveriges avlånga land! Låt den få möjlighet att fortsätta framöver för att inte begränsa möjligheterna för de barn som till exempel har långa avstånd och svårt med tillgängligheten att få ta del av engagerade och kompetenta lärare!Nu föreslås att det är moderna språk, till viss del modersmål och så vidare som ska vara föremål för fjärrundervisning. Centerpartiet och Alliansen vill se mer. Jag är glad för den skrivning som finns i betänkandet om att det inte ska finnas någon begränsning av försöksverksamheten när det gäller vilka ämnen som det ska kunna bedrivas försöksverksamhet i.Jag tror att det är oerhört viktigt att den här möjligheten får komma till stånd. Risken finns annars att den svenska skolan och de svenska eleverna missar möjligheter som elever i andra länder får ta del av eftersom man vågar använda den nya tekniken på ett bättre sätt. Jag förstår inte varför till exempel Miljöpartiet är så rädda för att lyfta fram de möjligheter som den pedagogiska utvecklingen ger kopplat till den nya tekniken.Jag tror också att det är oerhört viktigt att vi på olika sätt lyfter fram möjligheter för den skolgång som finns i dag. Maria Stockhaus från Moderaterna lyfte på ett föredömligt sätt fram några av de exempel som finns runt om i Sverige i dag. Jag vill understryka att det finns betydligt fler exempel än de som räknats upp, kanske också utöver alla dem som vi känner till. Låt inte de blommorna i floran få stryka på foten därför att vi inte förmår tillsätta försöksverksamhet i tillräcklig omfattning!

Fru talman! Regeringen beslutade den 18 december att överlämna propositionen Möjligheter till fjärrundervisning till riksdagen. Propositionen innebär att fjärrundervisning bör få genomföras i vissa ämnen av en lärare inom huvudmannens organisation utan entreprenadförhållande om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare att tillgå inom skolenheten eller när elevunderlaget anses vara otillräckligt. Propositionen föreslår även en begränsad möjlighet att överlämna uppgifter avseende fjärrundervisning till staten.Detta är en väldigt viktig fråga, inte minst för landsbygden. Hela landet ska få samma rätt till utbildning, och alla barn ska få en likvärdig möjlighet att ta del av den svenska undervisningen. Mycket av detta har redan sagts.< 15:3032, som väckts med anledning av propositionen, föreslås bland annat överlämnande av fjärrundervisning till staten eller annan skolhuvudman på entreprenad samt utökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet på entreprenad.

Därmed föreslår övriga partier i riksdagen att motionen delvis ska bifallas.I en motion föreslår Alliansen även att fjärrundervisning ska införas för fler ämnen på en gång. Där håller Vänsterpartiet med regeringen om att det klokaste och mest ansvarsfulla vore att ha en begränsad försöksverksamhet till att börja med.Vänsterpartiet ställer sig bakom propositionen i dess helhet, men delar inte de övriga partiernas uppfattning om entreprenadbestämmelserna. Fjärrundervisningen måste regleras tydligare och utökas, vilket vi alla håller med om. Modersmålsundervisningen och studiehandledningen på modersmål behöver utvecklas. Även där är vi alla överens. Vi i Vänsterpartiet menar dock att detta inte sker bäst genom att man lägger ut ännu mer av skolans verksamhet på entreprenad. Jag tror inte att jag behöver förtydliga Vänsterpartiets ställningstagande i entreprenadfrågorna, som vi har debatterat i andra skoldebatter.Det här är som sagt en viktig fråga för landsbygden. Därför ställer sig Vänsterpartiet bakom regeringens proposition. Jag yrkar dock även bifall till Vänsterpartiets reservation angående förslaget om att utöka entreprenaden vad gäller fjärrundervisning, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet.

Fru talman! I utskottet hade vi många diskussioner om entreprenadfrågan. Vänsterpartiets Daniel Riazat sa att det kändes som att det var ett rött skynke kring ordet entreprenad och tanken på att lägga ut undervisning på entreprenad.Man kan titta på hela frågeställningen och en liten kommun som Orsa i din egen del av landet. De har kanske inte behöriga lärare i alla ämnen eller kanske får svårt att anställa behöriga lärare på sikt när det blir lärarbrist i alla ämnen.Om de inte har en behörig lärare inom sin kommun, det vill säga inom huvudmannens organisation, kommer inte fjärrundervisning att vara till någon hjälp för dessa kommuner om de inte har möjlighet att köpa tjänsten från någon annan.Vi har från Alliansens sida när vi skrev vår motion varit tydliga med att vi inte vill släppa det helt fritt. Det måste vara en annan skolhuvudman som man använder som entreprenör för att säkerställa att någon tar ansvar för kvaliteten och behörigheten hos läraren.Min fråga till Daniel Riazat är: Hur ser du att fjärrundervisningen på sikt ska kunna stötta de små kommunerna? Jag var till exempel i Dorotea. De har 249 elever i hela sitt skolsystem. För dem kommer i framtiden fjärrundervisning och att kunna köpa tjänster från andra kommuner att vara en väg framåt för att kunna behålla sina skolor i kommunen.
Fru talman! Detta är inte enbart en fråga om vara eller icke vara för fjärrundervisning på entreprenad. Det är en fråga om bestämmelser om entreprenad vad gäller skolan över huvud taget. Vi från Vänsterpartiet anser att den frågan går in i frågan om till exempel vinster i välfärden, eftersom fjärrundervisning inte kan separeras från den övriga utbildningen.Det är mycket positivt att regeringen lägger fram förslag som kommer att underlätta. Det är betydligt tydligare än vad det har varit tidigare. Det har knappt funnits några regler om detta. Det kommer också att gynna landsbygden att man ska kunna ha fjärrundervisning.Vad gäller de kommuner som du har nämnt, till exempel Orsa eller Dorotea, finns det också andra kommuner som har problem redan i dag. Vänsterpartiet är inte emot hela tanken om att kommuner till exempel ska kunna samarbeta.Vad det här handlar om är dock att ni, tvärtemot vad ledamoten här säger, öppnar för att alla aktörer inom skolan ska kunna sälja och köpa, vilket Vänsterpartiet inte ställer sig bakom.

Det betyder snarare att vi vill att det ska regleras på ett tydligt sätt så att det inte utnyttjas som i den övriga skolverksamheten.
Fru talman! Jag tycker att det är beklagligt när ideologiska låsningar går före elevernas rätt till en utbildning av behöriga lärare i alla ämnen. Det är vad som riskerar att hända här. Vi har varit tydliga med att det handlar om en annan skolhuvudman. Vi anser att det är oerhört viktigt att den som har ansvar för att tillhandahålla undervisningen har ansvar för att läraren har den behörighet som behövs.När det gäller samarbete kan man tänka sig att det finns en större kommun som har ett språkcentrum med ett antal olika modersmålslärare eller lärare i olika moderna språk.

Men Daniel Riazat vill inte ens ha en utredning i frågan. Du vill inte ens titta på vilka möjligheter det kan ge. Vår utgångspunkt är att eleverna ska få den undervisning de har rätt till. Att inte ens våga titta på entreprenadfrågan innebär att du sätter ideologin framför elevernas rätt till utbildning.
Fru talman! Jag vill vara väldigt tydlig med att jag anser att skolpolitiken och politiken över huvud taget bör utformas efter ens ideologiska värderingar. Annars hade ingen av oss suttit här i dag. Detta betyder inte att man inte i många frågor kan göra bredare samarbeten och ha bredare överenskommelser för att utveckla svensk skolpolitik. Men i slutändan är vi valda som partirepresentanter och ledamöter för att företräda folket. Människor har också röstat på en ideologisk bakgrund som de har ansett sig stå nära.Du talar om ideologiska skygglappar. Det blir väldigt märkligt. För mig är det en ideologisk skygglapp av Alliansen att alltid i alla frågor vilja lägga ut allting på entreprenad, vilket också gäller i den här frågan. Frågan är vem av oss, jag eller Maria Stockhaus, som har de ideologiska skygglapparna.Vad gäller hur man ska lösa den här frågan nämnde jag bland annat samarbete mellan kommuner. Det finns redan i dag kommunalförbund som bedriver undervisning, och man hjälps åt mellan kommuner att bedriva detta slags undervisning. Vi har i gymnasierna i Dalarna en gymnasiesamverkan som redan tillhandahåller en rad olika språk för alla elever i Dalarna som går på gymnasieskolan.Jag menar inte att frågan inte behöver ses över och att inte nya förslag kan läggas fram. Däremot tycker jag att när vi för första gången på ett tydligt sätt ska reglera frågan kan det vara väldigt bra att inte ta alla steg på en gång. Dessutom är det ideologiskt för mig. Jag anser inte att hela skolan ska avregleras ytterligare och att man ska lägga ut ytterligare på entreprenad.

Fru talman! Ibland blir rädslan för vinst i välfärd en väg till förlust i skolan, förlust för elever och förluster för en ort. Gunnarns skola ligger tre mil utanför Storuman. De har elever i förskoleklass till årskurs 6. Det är 18 elever fördelade på dessa sju årskurser. När de kommer upp i sjuan får de åka tre mil till Storuman fram och tillbaka varje dag. Om de vill välja en annan skola får de ta sig de 15 milen till Tärnaby.När Skolverket gjorde inspektion på Gunnarns skola 2006 fanns det inte 18 elever utan 50 elever. På ett klassfoto som jag lyckades hitta från 1954 trängdes 26 elever på fotot för klass 4. Året innan var det 29 barn i klass 4. Från 1954 när det var 26, 28 eller 29 barn i varje klass till i dag när det är 18 barn i hela skolan får man en illustration av hur Sverige håller på att förändras.Det är rätt tydligt hur den demografiska förändringen ser ut när man djupdyker i en bys historia i Västerbottens västra del. Vid kusten växer Umeå, studenter strömmar till, kultur blommar och möjligheter skapas. Längre in i landet sjunker elevantalet, och många flyttar därifrån. Det är svårt att hitta en försörjning när det inte är turistsäsong.Det är klart att man kan säga att dessa barn bör bussas någon timme varje dag fram och tillbaka till en annan skola. Man kan säga att barnfamiljerna borde flytta, men vill vi det? Vill vi inte snarare att människor ska kunna ha ett gott liv, en bra skola och en framtid som företagare eller arbetare på så många ställen som möjligt i Sverige?Jag tror att den demografiska förändringen kommer att fortsätta. Sverige är ett av de länder i västvärlden som har den tydligaste urbaniseringstrenden, och allting tyder på att det fortsätter så. Det handlar om att vi kommer att få se fler orter som kommer att få svårt att bära en skola.Den fråga som vi i utbildningsutskottet måste ställa oss är: Hur möter vi detta?

Skolan kanske inte heller har tillräckligt stora elevgrupper för att det ska var möjligt.Fru talman! Jag tycker därför att det är bra att vi har bred enighet i riksdagen bakom grunderna i förslaget. Det togs fram ett utkast av alliansregeringen, och det fördes vidare av den rödgröna regeringen när den tog över. Nu har vi i stora drag en bred enighet också i utskottet om att fjärrundervisning bör definieras och regleras så att det kan ska med kvalitet och under utveckling.Det är bra att utskottet öppnar för att gå lite längre i synen på entreprenad än vad regeringen ville. Det är bra att vi nu funderar på vilka utredningar som regeringen bör tillsätta. Vi vill se att det tillsätts en utredning om fjärrundervisning på entreprenad, och man bör också se över entreprenadbestämmelserna i skolan generellt.Allianspartierna vill gå längre. Ulrika Carlsson och Maria Stockhaus har presenterat detta på ett förtjänstfullt sätt. För mig och Folkpartiet har det varit särskilt viktigt att fundera på hur elever möts av behöriga och legitimerade lärare. Man bör förtydliga och säkerställa att de möjligheter som nu öppnas inte används för att minska incitamenten att söka efter behöriga lärare att anställa på skolan, även om jag inte tror att så sker. Jag tror att det normala i svensk skola även i fortsättningen kommer att vara att man har behöriga lärare på plats i klassrummen. Men där det inte går måste det finnas möjlighet att ge eleverna en god och välutvecklad undervisning.Fru talman! Nästa helg ska jag besöka skolan utanför Storuman. Jag är glad att jag då förhoppningsvis har med mig beskedet att det finns bred enighet i riksdagen om att underlätta för denna och andra skolor som så vill att använda sig av fjärrundervisning.I grunden är det ett bra steg vi tar framåt. Därför yrkar jag bifall till reservationen.
Fru talman! Fram till nu har regelverket kring fjärrundervisning i bästa fall kunnat beskrivas som otydligt. Det kan tyckas märkligt i vårt land, som är ett av de mest uppkopplade samhällena i världen. Det har fått en del onödiga konsekvenser. Redan i november förra året kunde vi läsa om hur Skolinspektionen kritiserade Ådalsskolan i Kramfors för att de hade köpt fjärrundervisning från Språkskolan i Uppsala. Anledningen var att Ådalsskolan ville säkra elevernas möjligheter till modersmålsundervisning. Även i Ljusdals kommun fick man kritik av samma anledning. Fallet var uppe i går kväll i medierna. Det känns absurt att rektorn i Kramfors tvingas bryta mot lagen för att uppfylla en annan lag, nämligen lagen om elevers rätt till modersmål.Fru talman! Pedagogik och lärande fungerar i de flesta fall bäst i möten öga mot öga. Möjligheten till konstruktiv återkoppling blir mer direkt, mer nära. Samtidigt vet vi att det finns många tillfällen då detta inte är möjligt. Det kan röra sig om att elevunderlaget är otillräckligt eller att behöriga lärare saknas. Men eleverna har fortfarande rätt till likvärdig och högkvalitativ undervisning. Det kan gälla ungdomar som läser modersmål. Det kan också till exempel gälla unga elitidrottare som åker utomlands för att de har blivit ungdomsproffs och då riskerar att inte fullgöra gymnasieskolan. Då kan möjligheterna till fjärrundervisning med tekniska medel vara ett välkommet alternativ. Man skulle kunna nämna många exempel där fjärrundervisning kan vara en välkommen väg, och kanske den enda vägen, till utbildning.Fru talman! Jag menar att de krav på utbildningens område som vi ställer på huvudmännen blir lättare att tillgodose genom detta. De kanske till och med bara kan tillgodoses om vi ser till att använda de teknikvänliga lösningar som finns. Vi vet att det är oerhört olika förutsättningar i våra kommuner. De skiljer sig åt till ytan, i befolkningsstorlek och så vidare.Det är olyckligt om man kraftigt begränsar möjligheterna till fjärrundervisning till vissa områden. Att regeringen ska bestämma över vilka ämnen som ska godkännas är fel väg att gå. Om eleverna undervisas av behöriga legitimerade lärare ser Alliansen inget hinder för att undervisningen ska kunna ske i fler ämnen. Vi har starka remissinstanser på vår sida: SKL, Umeå universitet och Friskolornas riksförbund.

Fru talman! Låt mig börja med att korrigera vad Maria Stockhaus inledde med. Hon sa att hon var glad och stolt över att alliansregeringen har lagt fram detta förslag. Vi har inte längre någon alliansregering. Vi har en samarbetsregering med S och MP som har lagt fram det förslag som vi debatterar i dag.Jag tänkte att jag skulle ta tillfället i akt, trots att flera talare redan har varit uppe, att som företrädare för det största regeringspartiet börja med att ge en kort bakgrund till vad det är vi debatterar i dag och så småningom ska besluta om.I och med den nya skollagen infördes en definition av begreppet undervisning. Enligt 1 kap. 3 § är undervisning "sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden".Det finns i dag inte någon reglering av undervisning där elever och lärare är åtskilda i tid eller rum - något som regeringen anser att det finns behov av. I skollagen ska vi därför nu införa en definition av fjärrundervisning som lyder "en interaktiv undervisning som bedrivs med informations och kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid". Det finns alltså ett behov av att reglera under vilka förutsättningar skolhuvudmännen får anordna undervisning genom fjärrundervisning.En viktig utgångspunkt är att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet oavsett boendeort, sociala och ekonomiska förhållanden, kön och övriga diskrimineringsgrunder. Det är också viktigt med lärarledd undervisning.En annan viktig utgångspunkt är att fjärrundervisning enbart bör vara aktuell under förutsättning att det inte finns någon legitimerad eller behörig lärare tillgänglig för att undervisa på plats i klassrummet. För att komma fram till den slutsatsen måste man ha gjort allvarliga försök att rekrytera legitimerade och behöriga lärare.Fjärrundervisning ska självklart ges i skolan eller i annan lokal som bedöms lämplig. För att upprätthålla kvaliteten bör det alltid finnas en handledare närvarande där eleverna befinner sig - en handledare som kan ge stöd både till eleven och till läraren.De statliga skolformerna, till exempel specialskolan och sameskolan, har en unik tillgång på legitimerade och behöriga lärare, även om de har för få, inom några av de ämnen där det i grund och gymnasieskolan råder brist på lärare. Regeringen anser därför att det är viktigt att låta övriga huvudmän använda sig av de kompetenser som dessa skolor har.Likaså anser man att Statens institutionsstyrelse bör ges tillåtelse att anordna fjärrundervisning i fler ämnen än andra skolor, då det bedöms öka möjligheterna för de barn och ungdomar som är omhändertagna att få sin undervisning av legitimerade och behöriga lärare. Självklart ska dock även de anstränga sig för att hitta lärare fysiskt innan fjärrundervisningsmöjligheten tas i anspråk.Fru talman! Som vi har hört tidigare i dag har fjärrundervisning funnits på flera ställen i vårt land, framför allt för att tillgodose lagen om rätt till modersmålsundervisning men också för att kunna erbjuda andra skolämnen. Detta har skett trots att rätten att bedriva fjärrundervisning inte har funnits lagmässigt. Det har den gamla regeringen varit mycket medveten om, men man har inte tagit frågan på riktigt allvar trots många uppmaningar från bland andra SKL, som har nämnts här. Man tillsatte en smal utredning och fick ett resultat för tre år sedan. Nu har vi gjort ett gediget arbete, skulle jag vilja säga, i utskottet med alla partier delaktiga. Det är nästan första gången som vi har arbetat på det här viset, i alla fall under mina år i utbildningsutskottet. Vi har landat i det här betänkandet, där det - även om man inte kan tro det - råder stor samsyn om vikten av att bejaka ny teknik och nya metoder för undervisning.Jag vill ändå framhålla att det när det gäller ny verksamhet är viktigt att börja i liten skala med försök för att sedan, när man har utvärderat enligt vetenskapliga metoder, rulla ut det i större skala. Det är så riksdag och regering arbetar i de allra flesta frågor, och jag ser ingen anledning till att vi skulle se annorlunda på den här viktiga frågan som handlar om barns och ungas möjligheter till högkvalitativ undervisning. Vi måste komma ihåg att vi talar om små barn. Det är viktigt att vi gör rätt.Det finns en reservation i betänkandet om att avslå utredningarna och en reservation om att öppna för att fler ämnen ska kunna erbjudas med hjälp av fjärrundervisning. Som jag sa tidigare står vi självklart bakom att vända och vrida på alla stenar som finns för att komma fram till bästa resultat. Därför är det viktigt med utredningar.Fru talman! Med detta sagt vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag håller med Gunilla Svantorp om att man ska vara försiktig med ny verksamhet. Men det här är inte ny verksamhet. Fjärrundervisning bedrivs på många håll i Sverige. På en del håll finns det till och med ganska lång erfarenhet av hur det fungerar. I de skrivningar som vi har i betänkandet finns det stora begränsningar för när man får använda fjärrundervisning. Man måste ha försökt hitta behöriga lärare. Jag har lite svårt att förstå vad Socialdemokraterna är rädda för. Alliansen känner ett stort förtroende för att lärare och rektorer, inte minst ute på de små skolorna, försöker hitta bra lösningar för att alla elever ska få den undervisning de behöver.Fru talman! Gunilla Svantorp är själv från Värmland. Där finns det många små kommuner och små skolor som skulle behöva utnyttja den här tekniken för att säkerställa att alla elever får den undervisning som de har rätt till.Det är viktigt att vi öppnar för de möjligheterna och inte begränsar försöksverksamheten till ett visst antal ämnen. Alla ämnen ska vara öppna för försök med fjärrundervisning. Jag har som sagt svårt att förstå varför Socialdemokraterna är rädda för det, med tanke på att det inte är någon ny verksamhet utan något som bedrivs i skolor i dag.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjligheter till fjärrundervisningFru talman! Det är förvånande att Moderaterna och Maria Stockhaus är villiga att besluta om ny verksamhet, att ta in allting, utan att det har utretts grundligt. Det är klart att det har funnits. Men vi har inte haft någon skolinspektion som har tittat på det, eftersom det inte har funnits i lagen. Vi behöver starta precis som vi alltid gör, med en liten verksamhet för att utvärdera den och sedan se vad vi behöver göra för att komma vidare.Det är en komplex fråga. Och vi som är riksdagsledamöter har uppdraget att se till allas bästa. Vad är det som blir bäst för många?Maria Stockhaus har inte suttit i riksdagen förut, men under förra mandatperioden beslutade vi till exempel om en lärarlegitimationsreform som sedan har återkommit hit ett antal gånger för att korrigeras. Vi tycker att det är bättre att vi gör rätt från början genom att utreda och inhämta de kunskaper som finns på de många orter som har använt det här, utan tillåtelse.Om det nu är så enkelt att införa detta och för alla ämnen, varför gjorde inte alliansregeringen det? De satt i regeringsställning i åtta år. De styrde Sverige i åtta år. Ändå hände det inte någonting. Varför inte?
Fru talman! Ibland känns det som att det här med tekniken skulle vara något nytt på skolans område. Den teknik som har möjliggjort fjärrundervisning har funnits i tio tjugo år, och utvecklingen går väldigt snabbt framåt.Med de begränsningar som finns i regleringen av fjärrundervisning känner jag mig inte orolig för att lärare och rektorer inte är bäst skickade att avgöra när fjärrundervisning behövs för att säkerställa alla elevers rätt till undervisning av behöriga lärare. Det får som sagt bara användas i de fall där man inte lyckas hitta en behörig lärare.Vad är Socialdemokraternas svar till de skolor som inte hittar en behörig lärare och där ämnena som de behöver lärare i inte omfattas av försöksverksamheten? Hur ska lärare och rektorer lösa undervisningen för de eleverna? Ska det ske genom obehöriga lärare på plats? Eller hur har ni tänkt när det gäller att begränsa möjligheten att använda modern teknik som finns och har funnits under lång tid?
Fru talman! Maria Stockhaus frågar mig vad vi ska göra. Vi vann valet i september i fjol. Ni satt i regeringen i åtta år innan dess, Maria Stockhaus, och har inte flyttat fram positionerna ett enda dugg på åtta år, mer än att tillsätta en väldigt smal utredning. Ni kanske skulle fundera lite grann på vad ni själva har gjort.Jag skulle vilja påminna om remissvaren som har kommit in på den utredning som har gjorts. Det gäller framför allt vad Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund säger. Lärarförbundet säger att "försöksverksamheter bör vara en del av en planerad nationell utvecklingsinsats och utvärderas på ett vetenskapligt sätt innan beslut om eventuell fortsättning eller avslutning fattas". Lärarnas Riksförbund säger: Även om fjärrundervisning sker i realtid lämnas eleven utanför gruppens sociala sammanhang, vilket kan påverka motivationen. Det finns goda skäl för att utveckla former för fjärrundervisning. Men det måste utredas mer.Det är bara två av de exempel på remissvar som kom in. Remissvaren spretar lite grann. Att de gör det ska vi ta på allvar och utreda mer. Det finns skolor som gör det här på ett jättebra sätt. Det vet vi alla. Men vi har ansvar för att se till att det som vi lagstiftar om måste fungera i verkligheten. Det handlar mycket om juridik. Vi kan inte bara införa det, utan vi måste vara lite mer varsamma med vad vi gör i kammaren.Därför tycker vi att vi måste fundera lite mer på hur, var och när vi gör det. Vi kan inte bara hasta fram. Vi har sett alldeles för mycket hastverk de senaste åtta åren för att vi ska göra på samma sätt.
Fru talman! Det känns lite ovant att begära replik. Men det är viktiga frågor att diskutera och lyfta upp, med all respekt för att vi delvis hamnar i olika slutliga ställningstaganden.Gunilla Svantorp nämner att det finns jättebra sätt och många skolor som arbetar på ett bra sätt. Hur vill Socialdemokraterna säkerställa att den verksamheten inte försvinner, att man inte skär bort den verksamhet som man säger jobbar på jättebra sätt i dag? Hur ska den fortsätta vara tillgänglig för de elever som behöver den?Vi har båda bakgrund i bygder där det finns små skolor som vet hur svårt det kan vara att rekrytera behöriga lärare. Där är detta ett viktigt instrument för att kunna tillgodose också de små barnens rätt till adekvat utbildning. Gunilla Svantorp nämnde tidigare att det handlar om små barn men också att det beslut som vi ska ta handlar om att det ska finnas handledare på plats. Ingen ska lämnas ensam även om det utmålas på det sättet.Det hävdas också att vi inte skulle ha gjort någonting på åtta år. När alliansregeringen tillträdde 2006 hade vi en ganska lång agenda. Vi hade jobbat igenom en hel del olika förslag som vi också började genomföra och som har varit bra för skolan på många olika sätt. Vi hann inte med allt på åtta år. Men det kommer förhoppningsvis en chans igen.
Fru talman! Som svar på Ulrika Carlssons fråga skulle jag vilja säga att verkligheten visar att det inte kommer att hända. Det har funnits fjärrundervisning på många ställen i vårt land, trots att man egentligen inte har haft tillåtelse till det. Jag tror inte att man genast kommer att sluta med fjärrundervisning bara för att vi står här i kammaren och debatterar det här och bestämmer oss för att utvärdera på ett mer omfattande sätt än allianspartierna vill. Och jag hoppas inte heller att det kommer att vara någon fara för det. Man ser hur viktigt det är att eleverna får den adekvata utbildning de ska ha.Vi måste också fundera lite grann. Det är inte så enkelt att fjärrundervisning är lösningen på allt, även på problemet med små skolor som har för få elever. Det ska vara rimligt att flytta till nästa skola. Ibland diskuterar vi dock skolnedläggningar där det är kanske två mil till nästa skola, och då är det faktiskt inte helt orimligt att flytta på sig.Vi kan alltså inte använda fjärrundervisning som ett universalmedel för att lösa allting. Det tror inte jag är någon lösning. Däremot ser vi att det är jätteviktigt på de ställen där man har använt det länge, och deras erfarenheter måste vi såklart ta vara på nu när vi tittar på det lite mer allvarligt och ska få in det i lagstiftningen.
Fru talman! Jag tackar Gunilla Svantorp för svaret. Det känns verkligen skönt att Gunilla Svantorp säger att verkligheten kommer att visa att bra verksamhet inte försvinner från de skolor som har ett stort behov av fjärrundervisning. Det känns tryggt och skönt, samtidigt som det i ett tidigare anförande framfördes att Skolinspektionen skulle behöva överpröva de verksamheter man skulle få bedriva. Det ser jag alltså fram emot, och det gäller även perspektivet att eleverna inte ska behöva vänta på att olika utredningar ska ske där en bra verksamhet finns.
Fru talman! Det har ju framförts viss kritik mot Skolinspektionen för att den har kommit med kritik mot att man har fjärrundervisning. Men det är ju Skolinspektionens roll - de kommer såklart med kritik mot någonting som egentligen inte får lov att finnas. Det är deras roll. Det är vi som inte har gjort jobbet här i riksdagen, och eftersom det inte är vi som har styrt är det faktiskt ni som inte har gjort jobbet fullt ut, Ulrika Carlsson.

Fru talman! Vad kommer det här att innebära rent konkret? Sverigedemokraternas enda oro är att eleverna kanske inte kommer att ha möjlighet att uppfylla de betygskriterier som finns, det vill säga att de inte kommer att kunna nå det betyg de vill sträva efter. Framför allt är det viktigt att den fysiska närvaron av lärare är absolut. Speciellt en behörig lärare är otroligt viktig, fru talman. Men som biskop Brask sa: Till detta är jag nödd och tvungen. I Skolverkets underlag för betygssättning står det att läraren enligt läroplanen ska "använda all information som finns tillgänglig om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven. Läraren ska göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper vid betygssättningen. Inget prov, inte ens ett nationellt prov, kan ensamt utgöra betygsunderlaget. Läroplanerna betonar att eleverna ska få tillfälle att visa sina kunskaper på olika sätt. Vid betygssättningen är det viktigt att flera olika typer av underlag används. Det finns en risk för att skriftliga prov överbetonas. "Nästa avsnitt heter "olika redovisningsformer", och där står det att en elev ofta kan "visa sina kunskaper på olika sätt. Bedömningstillfällen kan vara av olika slag, till exempel praktiska arbetssituationer, klassrumdiskussioner, rollspel, laborationer och prov. Vid betygssättningen ska läraren utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper. Eleverna kan med fördel vara delaktiga i valet av redovisningsformer. "Detta är vad som står när det gäller betygssättningen, fru talman. Jag är helt övertygad om att en handledare på plats kommer att kunna hjälpa den betygssättande eller behöriga läraren i ämnet. Jag ser dock det här som någonting vi genomför därför att vi i dagsläget är tvungna. Vi måste nämligen värna sameskolorna, skärgårdsskolorna och glesbygdsskolorna. Går vi inåt landet mot norska gränsen har vi oerhört små elevunderlag just nu. Det som gör mig trygg i det hela är att fjärrundervisningen endast bör genomföras om det inte finns någon legitimerad eller behörig lärare att tillgå inom skolenheten eller när elevunderlaget är otillräckligt. Det gör att vi har lagt in en säkerhetsspärr. Vi tvingar verkligen skolenheterna att på alla möjliga sätt försöka komma med andra lösningar innan de tar till det här. För elevens del är dock det absolut viktigaste att man får den utbildning man har rätt att få och att man kan välja det språk man vill välja.Däremot kommer en vidareutveckling att behövas, fru talman. Det som slår mig direkt är att tekniken i dag finns och att vi ska använda den, men om vi genomför det här är det viktigt att tekniken som används är kompatibel på olika håll. Vi ska kunna ta reda på vad vi har ute i landet, så att vi kan nyttja varandras olika system. Det är tyvärr väldigt vanligt att vi inte implementerar det från början, och det är någonting att ta med i beräkningen inför framtiden. Det kommer inte att vara en färdig regel här, fru talman, utan det kommer att krävas mer regler.

Fru talman! Det är en ganska komisk fråga jag kommer att ställa, men den ställs på allra största allvar. Jag har tidigare frågat Sverigedemokraterna hur det kommer sig att man inte anser att det ska finnas modersmålsundervisning i den svenska skolan. Vi har röstat om det i dag, och Sverigedemokraterna röstade för sin reservation om att inte ha modersmålsundervisning i skolan. Å andra sidan ska de rösta för ett förslag som går ut på att lägga ut modersmålsundervisning på entreprenad. Jag vill bara fråga hur det här går ihop, Stefan Jakobsson.
Fru talman! Som du kanske lade märke till, Daniel Riazat, yrkade vi inte på någonting i det här fallet. Vi anpassar oss i stället efter vilka regler vi redan har klubbat, och vi har i dag klubbat den här regeln. Därför yrkar vi ingenting vidare, utan vi anpassar oss efter det vi har att utgå ifrån.
Fru talman! Förlåt, men jag vet inte om jag har uppfattat det här helt fel - vad det är vi har klubbat. Vi har tidigare under dagen röstat om modersmålsundervisning, där Stefan Jakobsson och hans partiföreträdare röstade emot att ha modersmålsundervisning i skolan. Vi har inte klubbat igenom frågan om modersmålsundervisning på entreprenad än. Det blir märkligt att Sverigedemokraterna tidigare under dagen röstade emot modersmålsundervisning och att de därefter, i en kommande omröstning, ska rösta för att lägga ut modersmålsundervisningen på entreprenad. Vad är SD:s besked? Ska vi ha modersmålsundervisning, eller ska vi inte ha modersmålsundervisning?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjligheter till fjärrundervisningVi har i det här fallet modersmålsundervisningen med i beslutsomgången. Jag säger som jag sa förut, nämligen att vi till detta är nödda och tvungna. Ibland får man ta det onda med det goda, och det är i det här fallet viktigare att vi ger eleverna möjligheten att bo kvar i glesbygden. Sverigedemokraterna är nämligen ett glesbygdsparti.
Fru talman! I dag finns det ingen uttalad och tydlig reglering av fjärrundervisning.

Det är en reglering som allianspartierna under åtta års tid vid makten inte kunde prestera, och nu står Alliansens företrädare här och säger "Vi vill ha mer!". Jaha, men vem hindrade er under åtta års tid att komma med det? Berätta för oss, Ulrika Carlsson från Centern och Maria Stockhaus från Moderaterna!Nu vill ni ha mer. Det är magstarkt att komma med sådana krav nu.Fru talman! I propositionen förslår regeringen att det ska införas en definition av vad fjärrundervisning innebär. Ett av två grundvillkor ska vara uppfyllda. Antingen ska det inte finnas legitimerade lärare att tillgå eller så ska elevunderlaget vara otillräckligt. Det behov som finns kan då uppfyllas genom att gå över till fjärrundervisning.Rätten att bedriva fjärrundervisning, enligt det betänkande som vi debatterar, innebär i stort sett att en skola i en kommun ska kunna sluta avtal med staten om fjärrundervisning när det gäller till exempel samiska och teckenspråk. Det innebär också att en skola i en kommun ska kunna anlita en annan skola med samma huvudman för fjärrundervisning i bland annat moderna språk, modersmål och studiehandledning på modersmålet.Fru talman! Vidare föreslås en försöksverksamhet där skolor ska få bedriva verksamhet i fler ämnen än dem som jag nyss nämnde. Dock måste man först ansöka om detta hos Skolverket och få det beviljat.Dessutom föreslås två utredningar. En gäller utredning om försöksverksamhet för att kunna upphandla fjärrundervisning på entreprenad av privata aktörer när det gäller modersmål och handledning på modersmålet. I den andra ska man generellt se över bestämmelserna om entreprenad i skollagen.Miljöpartiet tycker att detta är positivt. Det är ett steg framåt. Vi kommer att utvärdera för att se vad vi kan göra mer.Fru talman! Vi vill inte upprepa samma misstag som Alliansen gång på gång gjorde genom att komma med ogenomtänkta förslag. Ta till exempel lärarlegitimationen. Vi var för lärarlegitimationer, men vi tyckte att det var ogenomtänkt. Alliansen drev igenom det, men tre fyra gånger var ni tvungna att komma till riksdagen för att revidera. Vi vill inte göra samma misstag. Fru talman!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

Fru talman! När Alliansen tillträdde hade vi ett skolpolitiskt program med 143 punkter. Dessa genomfördes under alliansregeringens tid vid makten och förändrade svensk skola i grunden. Det var alltså inte så att alliansregeringen satt på händerna och gjorde ingenting för svensk skola.Fru talman! Låt mig fråga Jabar Amin: Varför litar inte Miljöpartiet på att lärarna och rektorerna ute på våra skolor, framför allt på de mindre skolorna i de mindre kommunerna, har befogenhet att avgöra att det behöver sättas in fjärrundervisning när de har uttömt alla möjligheter att få fram en behörig lärare i ett ämne? Om Jabar Amin menar allvar med en likvärdig utbildning måste alla elever få möjlighet att få undervisning av en behörig lärare. Det ni gör är att begränsa dessa möjligheter kraftigt.
Fru talman! Vi litar visst på lärarna och skolorna. Men vi litar inte på att Alliansen har rätt i denna fråga. Vi vill inte göra samma misstag som ni gjorde gång på gång under ert styre. Vi öppnar för fjärrundervisning. Vi ser till att de skolor som är i behov av detta får denna möjlighet, men vi öppnar inte dörren helt för alla försök. Vi vill inte genomföra ogenomtänkta förslag. Vi vill öppna, utvärdera och därefter gå vidare.Under åtta års tid gjorde ni inte något för fjärrundervisningen. Under åtta års tid lyckades varken Moderaterna eller de andra allianspartierna komma med det som de nu vill ha mer av. Det borde ni ha kommit på lite tidigare.Vi litar visst på skolorna, och vi öppnar för dem och ger dem en möjlighet. Det viktigaste för oss är varje elevs rätt till en likvärdig utbildning. De rätten kunde Alliansen inte bereda alla elever.
Fru talman! Det är tråkigt att Jabar Amin inte litar på att allianspartierna har elevernas bästa för ögonen, men i just denna fråga är vi inte ensamma. Ganska många remissinstanser, bland annat SKL och Friskolornas Riksförbund, har varit tydliga med att de också står bakom möjligheten att bedriva fjärrundervisning i flera ämnen.Jag håller med Jabar Amin om att utvärdering är viktigt. Där lyckades allianspartierna tack vare sin följdmotion bredda och skärpa till skrivningarna om utvärdering av fjärrundervisning.Det är dock tråkigt att begränsa det till ett visst antal ämnen eller vissa ämnen och inte utgå från alla elevers rätt till undervisning av en behörig lärare. Finns det ingen behörig lärare - och kravet är uttryckligen att man måste ha undersökt möjligheten att få fram en behörig lärare - är alternativet att eleverna undervisas av en obehörig lärare. Är det ett bättre alternativ, Jabar Amin?
Fru talman! Som jag nämnde i mitt anförande är fjärrundervisning inte tydligt reglerad i nuvarande skollag. Nu gör vi det. Vi öppnar för en del skolor och för en del ämnen, men att öppna upp helt på ett område där man inte har varit förut är ogenomtänkt.Vi är överens om en utredning. Det finns två utredningar. Den ena hoppas jag är klar om ett år, och då kan vi diskutera den och förhoppningsvis komma överens. Då kan vi komma längre. Men just nu måste vi öppna för dessa ämnen för att det är viktigt för eleverna.Fru talman! Låt mig rätta Maria Stockhaus. Jag sa inte att Alliansen inte har elevernas bästa för ögonen. Jag sa att vi inte litar på att Alliansen har rätt förslag. Många gånger har ni ogenomtänkta förslag.I det här fallet är det inte genomtänkt. Först har man inte möjlighet att få fjärrundervisning enligt skollagen, och sedan öppnas det helt. Vi måste kunna utvärdera det vi gör. Ett år är inte så lång tid för att utvärdera och så småningom komma med försöksverksamhet.

Fru talman! Jabar Amin var väldigt tydlig med att det inte har funnits någon tydlighet tidigare, att det har skapats en otydlighet och att man inte vill öppna upp för ogenomtänkta förslag.Socialdemokraternas företrädare kallade den verksamhet som har pågått på många håll runt om i Sverige för en jättebra verksamhet. Den ska nu stoppas under ett år för att utvärdera och sedan komma tillbaka. Ändå ska man, som det står i propositionen, öppna för försöksverksamhet där det inte bör finnas någon begränsning av i vilka ämnen som fjärrundervisning kan bedrivas.Jag vill fråga Jabar Amin på vilket sätt han avser att arbeta för att stärka möjligheten för alla barn att få rätt till undervisning av behöriga lärare.
Fru talman! Låt mig påminna Ulrika Carlsson från Centerpartiet om att de satt vid makten i åtta år: 2006-2014. Om det var en så viktig fråga för Alliansen och Centerpartiet, varför kom ni inte med sådana idéer, förslag och lagar under åtta års tid, Ulrika Carlsson?Det är vi i den rödgröna regeringen som öppnar den möjligheten nu, för att garantera att alla barn får en likvärdig utbildning. Det är vi som öppnar upp, och det är vi som lagstiftar och ser till att den möjligheten finns.Men att gå fram med sådana ogenomtänkta förslag som ni vill öppna dörren för är helt och hållet fel. Vi måste utvärdera verksamheten. Det är en ny verksamhet i skollagens mening, och därför måste vi utvärdera.Vi öppnar för en del ämnen, där försök får göras med samma huvudman, men att öppna för entreprenad och alla möjliga sätt som ni vill är fel väg att gå. Vi måste kunna utvärdera.
Fru talman! Från talarstolen har det framförts att den teknik som man använder för fjärrundervisning inte fanns 2006. Jabar Amin räknade förtjänstfullt upp varje enskilt årtal som alliansregeringen styrde. Mig veterligt lade inte Miljöpartiet vid något tillfälle fram något förslag om fjärrundervisning.Som Jabar Amin säkert vet är detta inte en helt ny verksamhet.

Jag förvånas över Miljöpartiets ton i debatten när man lyfter fram behovet av att skapa tydlighet och regler och ramar för allting. Min bild av Miljöpartiet har åtminstone tidigare varit att man har förespråkat pedagogisk utveckling och att man ska låta många blommor blomma. Man har lyssnat väl på Friskolornas riksförbund, som har fört fram dessa frågor och som har varit ganska kritiskt till att man i den här propositionen låser in fjärrundervisningen alltför mycket.Jabar Amin lyfter också fram det han kallar för tillkortakommanden från alliansregeringen, och han nämner ett enda exempel gång på gång på gång som handlar om det man vill komma tillbaka till. Givetvis funderar vi på vad vi kunde ha gjort annorlunda när det gäller lärarlegitimationen, men många av våra reformer har också visat sig verkligen stärka utvecklingen av svensk skola.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Möjligheter till fjärrundervisningFru talman! Allianspartierna får bestämma sig nu. Ulrika Carlsson sa nyss att tekniken och dessa frågor är nya. Men det var bara en kvart sedan Maria Stockhaus från Moderaterna sa att det finns en uppsjö av erfarenheter av detta sedan lång tid tillbaka. När det passar säger ni att det finns lång erfarenhet, men när det inte passar är tekniken ny - nej, mina vänner.Det här är en viktig fråga för den rödgröna regeringen - att tillförsäkra varje barn en likvärdig utbildning. Det är ett steg framåt. Vi öppnar för fjärrundervisning, och vi ser till att våra elever får den möjligheten. Vi öppnar för en del ämnen, och vi utvärderar snabbt för att kunna gå vidare. Det är så man ska arbeta. Man ska inte arbeta ogenomtänkt.Centern tycker att det är bevärande att jag tar lärarlegitimationen som exempel gång på gång. Men det är ju det yttersta och bästa exemplet, eftersom ni var tvungna att komma till riksdagen fyra gånger och revidera den, trots att vi och Socialdemokraterna gång på gång sa till er: Vi är för lärarlegitimationen, men det här och det här måste man göra för att kunna gå vidare.Men nej, ni tyckte att ni visste bäst. Det är bara ett exempel. Vi går inte fram med förhastade och ogenomtänkta förslag. Vi går fram med förslag som är viktiga för eleverna, vi utvärderar och sedan går vi vidare. Det är så vi arbetar, fru talman.